Herr talman! Teres Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att komma till rätta med bostadsproblematiken i Stockholm. Inledningsvis kan jag konstatera att jag och interpellanten är ense om Stockholms betydelse som en tillväxtmotor för landet, liksom om att unga, kreativa människor inte ska behöva flytta utomlands för att kunna få ett bra boende. Vi är också överens om att det byggs för lite och att alltför få kommuner i Stockholmsregionen tar ansvar för bostadsförsörjningen. Det är bland annat i syfte att åtgärda den obalansen som regeringen beslutat att tillsätta den parlamentariska kommittén om regional planering och bostadsförsörjning. Målsättningen är att det inom ramen för denna utrednings arbete ska vara möjligt att få till stånd breda och långsiktiga överenskommelser som kan säkerställa att kommunerna inom regionen tar ett gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen. Med detta sagt vill jag, som många gånger tidigare, framhålla att det inte finns någon "quick fix" på bostadsmarknadens problem. Det finns många orsaker till att bostadsmarknaden i Sverige, särskilt i storstadsregionerna, inte fungerar såsom vi önskar. Det handlar i mycket om ett alltför genomreglerat och stelbent plansystem, med många instanser och möjligheter till överklaganden, men också om hur till exempel kommunala särkrav hämmar utvecklingen. Detta är frågor som tar tid att lösa. Vi kan därför inte bygga bort bostadsbristen över en natt. Under tiden måste också ansträngningar göras för att nyttja de bostäder vi har på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är därför vi har förbättrat förutsättningarna för att hyra ut privatbostäder. Jag arbetar dock intensivt med alla de olika frågor som är viktiga pusselbitar när det gäller att få en fungerande bostadsmarknad där utbudet bättre svarar mot hushållens efterfrågan.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det byggs för lite bostäder i Sverige och i Stockholm. Varje dag växer Stockholmsregionen med ca 100 personer, men det byggs i snitt bara 20 bostäder per dag. Man behöver inte direkt vara någon Einstein för att räkna ut att de som flyttar hit inte i första hand är familjer med tre eller fler barn utan i allra högsta grad lever i singelhushåll. Stockholms Handelskammare presenterade för ganska precis en månad sedan rapporten Ha kul och leva livet . Den handlar om unga i Stockholmsregionen. Den visar hur positivt de unga ser på Stockholm, och det är jätteroligt. De gillar Stockholm kulturellt, kulinariskt och kommersiellt och hyllar sin stad. Man tycker att det är ett bra ställe att bilda familj och skaffa barn på. Men orosmolnen är stora, och allra störst är bostadsproblemen. För att citera Stockholms Handelskammare: "Stockholms dysfunktionella bostadsmarknad utgör regionens verkliga akilleshäl." Bostadsmarknaden i Stockholm är så pass dysfunktionell att mer än var tredje ung person överväger att flytta härifrån. Den är så pass dysfunktionell att företag uppger att bostadsmarknaden är det största hindret för rekrytering av rätt arbetskraft. Den är så pass dysfunktionell att unga bor kvar hos sina föräldrar mycket längre än vad som är bra för dem själva och deras föräldrar. Mindre än en tredjedel av dem mellan 18 och 35 år tror att de över huvud taget kan få ett bra boende i regionen, och ju yngre man är, desto mer pessimistisk är inställningen. Det är naturligtvis bra att bostadsministern inser huvudstadens roll som tillväxtmotor i landet. I stora delar instämmer bostadsministern i problembeskrivningen. Men sedan kommer vi till det som är problemet: Det görs inte tillräckligt. Stockholms unga är en blandad kompott av människor från hela landet med olika bakgrund och olika ursprung. Hit dras de unga kreativa människor som Sverige så väl behöver för att kunna konkurrera med omvärlden. Mångfalden av människor är något som Stockholms unga uppskattar. Stadens mångfald är dock under stark förändring. Mer än hälften med bostadsrätt har fått ekonomisk hjälp från sina föräldrar för att täcka bostadskostnader. Föräldrarna kan stå för kontantinsatsen, vara borgenärer till banklån eller helt enkelt hjälpa till att klara räntor och avgifter för lånen. Det är inte svårt att se hur Stockholm glider isär och blir en stad enbart för dem med resurser eller resursstarka föräldrar. Andra göre sig icke besvär i regeringens Stockholm. De unga stockholmarna överväger på grund av bostadsproblematiken att lämna Stockholm. Men då är det inte Umeå, Göteborg eller Blekinge som lockar, utan det är mot New York, London, Berlin och Barcelona flyttlassen går. Det behöver göras betydligt mer för att komma till rätta med bostadsproblematiken än det som bostadsministern här redovisar. Jag upprepar min fråga: Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att komma till rätta med problemen?

Herr talman! Jag hörde en klok person som sade att det här med politik inte bara handlar om hur påläst man är eller vilken talang man eventuellt besitter för det politiska hantverket. Rätt mycket handlar om tajmning också. På det temat kan man inte annat än känna en viss sympati för Teres Lindberg, som har skrivit en mycket relevant interpellation om ett faktiskt samhällsproblem där massor av saker behöver göras de kommande åren. Hon har fyllt interpellationen med siffror, statistik och goda argument. Visserligen företräder hon oppositionen, så hon missar alla de saker som regeringen gör, men det hör till spelets regler. Det är i alla fall en interpellation som i allra högsta grad är relevant. Sedan förstår jag att den politiska tanken är att frågeställningen ska tas upp med tillräckligt mycket indignation, så att de som lyssnar på debatten på något sätt ska tycka att det nog ändå är Attefalls fel att det byggs för lite. Herr talman! Om det inte vore just för det där med tajmningen! Nu står vi ju här och diskuterar detta i dag, alltså ett dygn efter att alliansregeringen presenterat en historisk framtidssatsning just för trafik och bostäder just i Stockholm. Det var det som Teres Lindberg och hennes parti aldrig mäktade med att göra under alla sina år när de hade makt och inflytande i denna kammare och i Stockholms stadshus, där Teres Lindberg var aktiv tidigare, inte under vare sig 1970-, 1980-, 1990 eller 2000-talet. Den satsning som presenterades i går innebär både en utbyggd tunnelbana, i en växande stad dit allt fler söker sig, och en möjlighet att få 78 000 nya bostäder. Ska man sätta de siffrorna i ett perspektiv pratar vi om ett helt nytt Uppsala som ska få plats i Stockholm och en politik för hur det ska gå till. Det finns säkert de som kommer att peka på att det ju är bra att perrongerna byggs i Stockholm men att det inte är bara dit folk söker sig. Faktum är att Sverige är ett av de länder i Europa som urbaniseras allra snabbast, och dessa problem finns överallt. Växtvärken finns i Örebro, som jag kommer från, Västerås, Linköping, Helsingborg eller var det nu kan vara. Så är det på alla dessa ställen där man tycker att man måste komma till rätta med det som tidigare beskrevs som specifika storstadsproblem, med tröghet i besluten, planprocesser som tar för lång tid, studentbostäder som blir för dyra, bullerregler eller riksintressen och andra saker som gör det svårt att bygga i städer, där människor uppenbarligen vill bo. Men det roliga även där, om jag ska återvända till tajmning, är att det händer hur mycket som helst på det området. Utredning efter utredning läggs fram som förvandlas till konkret politik och läggs på riksdagens bord. Det är nu, herr talman, ungefär 14-15 timmar tills riksdagen ska fatta beslut om en förtydligad lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Det är oerhört relevant när det gäller precis de frågor som vi diskuterar här i kväll. Jag tycker att man måste ha med sig detta. Vi har visserligen en bostadsminister som kommer att skriva in sig i historieböckerna, men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vi har visat hur man adresserar samhällsproblem, både med den satsning som presenterades i går och med alla de saker som sker i bostadspolitiken. Just i dag när ordet tajmning vilar över debatten, herr talman, kan man tycka att Teres Lindberg skulle kunna komma upp ur skyttegraven och vara lite glad. Jag säger inte att hon ska fira att alliansregeringen levererar god politik som är bra för hela Sverige och för Stockholm. Jag menar inte att hon ska applådera att bostadsministern kommer att skriva in sig i historieböckerna genom att påverka bostadspolitiken under åratal framöver. Men hon kanske kunde vara lite glad för de väljare i Stockholm och i hela Sverige som kommer att tjäna på den politik som presenterades i går, som vi fattar beslut om i morgon och som vi fortsätter att satsa på.

Herr talman! Tidigare under denna långa interpellationsdebattkväll har vi diskuterat en interpellation av Peter Persson som handlade om flaskhals för ekonomisk utveckling och bostäder. Jag erinrade då, och gör det nu igen, om en företrädare till civil och bostadsministern som också hade säte i Finansdepartementet, nämligen Lars-Erik Lövdén. Han gav dåvarande landshövdingen i Stockholms län Mats Hellström, tidigare statsråd, i uppdrag att se vad man kunde göra för att knyta samman bostäder med en bättre kommunikationsplan i Stockholm. Det var ett mycket bra förslag, för restiden är oerhört viktig för var man ska kunna bo. Det spelar inte så jättestor roll om man bor i Uppsala, Strängnäs, Nacka och så vidare, utan det avgörande är restiden till jobbet och de färdmedel som finns. Problemet har under mycket lång tid varit att det inte har funnits några kollektiva färdmedel i Stockholms län. Nu slumpar det sig så att jag kan något om remissvaren på den Hellströmska utredningen. Det finns 26 kommuner i Stockholms län, herr talman, och dessa 26 kommuner lovade att de skulle bygga mer bostäder under förutsättning att man ordnade med mer kollektiva färdmedel, tunnelbana, pendeltåg och vad det nu kunde vara. Då lovade man att bygga massor med bostäder. Jag anklagar inte Socialdemokraterna för detta. Det är svårt att komma fram till stora överenskommelser - det vet vi som bor i regioner som är splittrade i många kommuner. Därför är det naturligtvis värdefullt att det nu föreligger en överenskommelse som möjliggör 78 000 bostäder, som Oskar Öholm var inne på, eller hur många det nu blir. Man ska också komma ihåg att förhandlingsuppdraget för H G Wessberg och Catharina Håkansson härmed inte är slut, utan man kan mycket väl tänka sig vidare överenskommelser när det gäller kollektiva färdmedel, till exempel till Täby i den region jag bor i. Det finns mycket mark att bygga på här, men det är få som vill bygga om det inte är säkert att det är ekonomisk lönsamhet i projekten. Teres Lindberg har givit en väldigt bra problembeskrivning av det som finns i Stockholm. Men det finns inte en antydan till lösning över huvud taget. Detta med kommunikationerna förstår jag att Teres Lindberg inte kan ha känt till i den utsträckning som vi nu känner till det. Det har jag full förståelse för - den exakta utformningen kände ingen här till för 24 timmar sedan. Men på den andra punkten, nämligen finansieringen av alla bostäder, är även Socialdemokraterna svaret skyldiga, för man får ingen antydan ens i deras förslag till budget om hur de ska finansiera nya bostäder. Därför har jag en fråga till Teres Lindberg: Vilka åtgärder vill ni sätta in utöver detta med kommunikationer på finansieringssidan? Jag kan nämna tre saker som ni tidigare har prövat. Är det räntebidrag som ska återinföras? Är det paritetslånesystemet? Eller är det statliga lånegarantier på upp till 100 procent i flerfamiljshus? Det är tre konkreta förslag som ni tidigare har prövat. Något av dem är det som ni är inne på, såvitt jag förstår. Jag har förståelse för att ni inte har pengar i budgeten för det just nu, men det kommer att kosta en slant om ni vill återinföra någon av dessa saker.
Herr talman! Tack för inläggen! Jag vill gärna understryka att Teres Lindberg liksom Handelskammaren, myndigheter, Hyresgästföreningen och många andra aktörer är duktiga på att måla problemen. De är ganska välkända. Vi har i 20 års tid byggt hälften av vad andra jämförbara länder har gjort per capita. Vi har stora ungdomskullar just nu, vi har en inflyttning till storstäderna och vi har en befolkningsökning i landet som skapar dessa problem, som på sina håll är rent ut sagt akuta. Vi har en enorm utmaning. Jag kan också hålla med om Handelskammarens beskrivning att det är en dysfunktionell bostadsmarknad i Stockholmsregionen inte minst. När jag kom till det här jobbet hösten 2010 föresatte jag mig en sak, och det var att inte bara prata om problemen utan också ge mig in på vad vi konkret gör åt dem. Det är precis det vi håller på med. Oskar Öholm nämnde det beslut som ska fattas i kammaren i morgon om en skärpt bostadsförsörjningslagstiftning. Före jul kommer det propositioner om hur vi ska få fram fler ungdoms och studentbostäder och lagändringar som vi ska göra i riksdagen. Boverket gör också en del jobb. På så sätt ska vi få fram fler studentbostäder, fler ungdomsbostäder, billigare och fler bostäder i centrala lägen samt bostäder som i större omfattning är byggda mer flexibelt och för olika plånböcker. Vi tar bort regelverk för att skapa bättre förutsättningar att bygga student och ungdomsbostäder. Vi har ett intensivt arbete. Det kommer förslag i början på nästa år kring en kortare, snabbare och enklare planprocess. Vi tittar på bullerproblematiken, där statliga myndigheter tolkar riksdagsbeslut från 1997 på två olika sätt, vilket har blivit en hämsko inte minst när man bygger i tätortsnära och kollektivtrafiknära miljöer. Vi kommer med förslag på enhetliga byggregler, och jag hoppas att Socialdemokraterna ställer upp bakom det. Vi har en rad andra förslag, exempelvis på andrahandsuthyrningsområdet, för att få en bättre och smidigare process. Vi har ytterligare utredningar och uppdrag på gång som kommer att landa hos regeringen under den kommande halvårsperioden. Allt detta sker för att göra processen från idé till spaden i backen kortare, snabbare och enklare, vilket kommer att både öka bostadsproduktionen och förbilliga och förbättra konkurrensen. Jag vill påstå att det är den största reformagendan på årtionden som pågår just nu i svensk bostadspolitik. Här har vi då ett parti som heter Socialdemokraterna som vill ta över regeringsmakten. Man läser era motioner. Vad vill ni? Vad föreslår ni? Det är tomt så det skriker om det. Det är oerhört magert med er egen politik. Frågan till Teres Lindberg blir: Vad vill Socialdemokraterna konkret göra som är annorlunda än det som alliansregeringen håller på med? Kan Teres Lindberg beskriva det? Och vad skulle de förslag som jag då misstänker att Teres Lindberg kommer att rada upp här specifikt råda bot på här i Stockholm med? Ni har väl ett batteri av åtgärder eftersom ni anser att ni är regeringsdugliga och att ni kan ta ansvar för Sverige. Visa då detta! Teres Lindberg blir kanske den första socialdemokratiska riksdagsledamot som kan beskriva det här för mig - var så god!
Herr talman! Snälla herr minister - sluta fokusera på problemen och börja leverera! Jag har under fyra år varit vice ordförande i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Jag var borgarråd i Stockholms stadshus under perioden 2002-2006, då vi levererade 20 000 bostäder under en mandatperiod. Det går att bygga om man vill. Men det behövs politiskt ledarskap och vilja. Tyvärr är det detta som tycks saknas både hos regeringen och hos era kompisar i Stadshuset. Se till att det finns infrastruktur och kollektivtrafik! Jag är den första att gratulera - jag är jätteglad för det - till att moderaterna i alliansregeringen efter sju års idogt motstånd mot utbyggd t-bana har satt sig över sina partikolleger i Stockholms stadshus och i landstinget. Man har kommit överens om att kovända i frågan om utbyggd tunnelbana. Grattis - verkligen grattis! Ingen är gladare än jag och stockholmarna. Anmärkningsvärt är dock att det skulle ta sju år att komma fram till att man skulle riva upp stoppet för den planerade tunnelbaneutbyggnaden till Hagastaden. Stoppet har skapat stor osäkerhet bland bostadsmarknadens aktörer och därmed hämmat takten i bostadsbyggandet. Detta är helt makalöst. Se till att snabba på handläggningstiderna i planprocessen! Det går inte att skylla allt på plan och bygglagen. Den har reviderats åtskilliga gånger, och det är inte säkert att den blir så mycket bättre för att den revideras igen. Se i stället till att processerna blir snabbare och att saker inte hamnar mellan stolarna när de överklagas. Se till att processen blir så kort som möjligt. Se till att samtliga kommuner tar ansvar för bostadsbyggandet! I dag bygger inte de högerstyrda glesbefolkade kommunerna i Stockholmsregionen. Det är oansvarigt. Jag talar inte bara om att det ska byggas utan också om för vem det byggs. Tillväxtmotorn Stockholm behöver mångfald för att utvecklas och fortsätta blomma. Det behövs olika former av bostäder som passar olika människor både när det gäller pris och storlek. Vanligt folk har i dag inte råd att bo i Stockholm. Sluta upp med att göra möjliga framtida stadsnära områden till naturreservat! Länsstyrelsen fattade för några veckor sedan beslut om att göra Bogesundslandet, som ägs av Statens fastighetsverk, i Vaxholms kommun till naturreservat. Området är stort som Stockholms innerstad. Med en bro via Lidingö talar vi om tio kilometer till city. Här skulle en helt ny livsmiljö kunna förverkligas för både befintliga och framtida stockholmare. Men inte då - regeringen fixar svampskog i stället. Lägg ned Bromma flygplats! Det skulle ge minst 30 000 nya bostäder. På köpet kan Arlanda uppgraderas till en flygplats värdig Sveriges huvudstad med fler långflygslinjer. På regeringens hemsida kan man konstatera att nästan 70 utredningar pågår på bostadsområdet. Samtidigt kommer Stockholms Handelskammare i dag med Stockholmsbarometern som visar att byggindustrin fortsätter att minska kraftigt och är den bransch som dämpar konjunkturen - detta samtidigt som bostadsbristen ökar. Herr minister! Man kan inte bo i en utredning. Jag frågar igen: Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med bostadsproblematiken i Stockholm?

Herr talman! Vi hade en debatt i kammaren för några veckor sedan där det blev precis som det brukar bli när vi diskuterar dessa frågor - ganska högt tonläge och många hårda ord. Men någonstans i verkligheten blev det en fundering för dem som följer debatten: Var går konfliktlinjen, och vad är de stora skillnaderna? En sak som vi konstaterade och som var ganska uppenbar i debatten var just att här står Socialdemokraterna och för fram argument och tycker att det nu är dags att göra någonting. Sedan pekar de på punkt efter punkt. Jag tycker att vi svarade ganska tydligt både när det gäller utredningsförslag som ligger och propositioner som läggs på riksdagens bord. Det är som att de bara går förbi. Det är som att det inte räknas, på något sätt. Jag har full förståelse för att om man skriver en interpellation som handlar om Stockholm förbereder man sig och listar sina argument. Sedan kan tajmningen bli sådan att detta kommer dagen efter den stora framtidssatsningen i går. Om man då kommer till en interpellationsdebatt och utöver det som vi redan gör möts av 78 000 argument till är det lite svårt att förhålla sig till detta; det förstår jag. Men det fanns tre stycken stora saker som Teres Lindberg lyfte fram. Hon tog upp handläggningstider. Det är ytterligare ett område där det sker saker just nu. Man tittar på hur det ska fungera och hur det ska kunna gå snabbare. Hon lyfte också fram det här med att göra processen snabbare. Även det är precis sådant som vi nämnde och som bostadsministern nämnde som något som vi syftar till ska bli av. Se till att samtliga kommuner tar sitt ansvar! säger Teres Lindberg. Nu är vi nere på 14 1⁄2 timme innan ett av dessa första beslut återigen ska fattas här i kammaren. Det blir ganska obegripligt. Och när det väl blir konkret röstar man nej. När vi väl fattar beslut till exempel om hur fler av de unga som Teres Lindberg talar om och som kommer hit och inte hittar någonstans att bo ska lösa det hela kortsiktigt innan vi hinner bygga färdigt allt - då röstar man nej. Den vill man stoppa bara för att Teres Lindberg tycker att dessa personer i stället ska bo med otrygga kontrakt och smyga i trapphusen. Det är oseriöst, och det är obegripligt.

Herr talman! Jag tycker att det var typiskt - eller inte sensationellt - att man inte fick svar på frågan om det när det gäller kostnaderna är paritetslönesystemet ni vill återinföra eller om det är räntebidragen, som avskaffades 1993 för 38 miljarder kronor om året. Eller är det de hundraprocentiga statliga lånegarantierna till flerbostadshus? Det är ganska intressant. Det finns ingenting i er motion om detta och om vad ni ska göra, utan det är bara en problembeskrivning. Vi fick dock ett intressant besked i två delar av Teres Lindberg. För det första vill Socialdemokraterna lägga ned Bromma flygplats och bygga bostäder där. Var man ska ha en ersättningsflygplats går man förbi. För det andra - och det var närmast ännu mer intressant - vill man bygga på Bogesundslandet i Vaxholms kommun. Hur ska människorna där komma därifrån när man inte har tunnelbana eller någonting annat? Hur ska de åka? Det krävs en enorm infrastruktur om man ska åka till Bogesundslandet. Jag säger inte att det är omöjligt, men kostnaderna för att bygga där är nästan desamma som för att bygga en halv Öresundsbro, herr talman. Tio kilometer bro eller tunnelbana - det är en betydande investering. Det mest intressanta är det som inte står i motionen, utan bara antyds i problembeskrivningen. Vad vill Socialdemokraterna göra för att det ska bli billigare att bo? Vill de återinföra paritetslånesystemet? Vill de återinföra hundraprocentiga garantier för flerbostadslån? Eller vill de införa räntebidragen? Varje sak av dessa kommer att kosta väldigt mycket pengar för skattebetalarna.

Herr talman! Jag satt på mitt arbetsrum och lyssnade och hörde Teres Lindberg nämna Stockholms Handelskammare och en dysfunktionell bostadsmarknad i en och samma mening. Då var min tanke och reflexion att det här måste antingen vara oerhört lösryckt eller så har hon inte läst allt som Stockholms Handelskammare skriver om denna dysfunktionella bostadsmarknad. Jag satt och förberedde mig för i morgon då vi ska debattera kommunernas bostadsförsörjningsansvar och skärpningen av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vi säger att kommunerna ska ta större hänsyn till den regionala planeringen. Det är ett av alla de förslag som har utretts och presenterats av den nuvarande regeringen. Socialdemokraterna har valt att skriva ett särskilt yttrande. Man är inte emot det här, utan man tycker tvärtom att det här är ganska bra. Men man bemödar sig inte om att gå upp och ta diskussionen och ge kredd åt den här frågan, utan det får jag och en sverigedemokrat göra i morgon. Jag gör det gärna. Jag talar gärna om vad det är för fördelar med regeringens politik. Teres glömde att nämna några saker, till exempel att Stockholms Handelskammare gjorde den här undersökningen och kom fram till att det finns en potential på 40 000 frigjorda bostadstillfällen bara genom att förenkla och underlätta för dem som vill hyra ut sin bostad i andra hand i och med att man låter dem göra det utan att först behöva begära bostadsrättsföreningens godkännande. Hon glömde också att nämna rubriken på den här rapporten som säger att hyresregleringen är elefanten i rummet. Det är en fråga som är viktig att diskutera. Vi kan inte bara arbeta med plan och bygglagen, som Teres säger, för det är inte där skon klämmer. Det vi sedan hör och ser i riksdagen är att hennes partikamrater i civilutskottet ständigt talar om förändringar som ska göras i plan och bygglagen. Man vill till och med tillsätta ytterligare en parlamentarisk kommitté som ska se över helheten i plan och bygglagen och inte bara regionplaneringsinstrumentet som regeringen har tagit initiativ till att se över, utan alltihop. En värre byggbroms än ytterligare en utredning som ska utreda det som redan har utretts och under många år har tagits fram och bara sedan två år tillbaka har varit i bruk får man leta efter. Skylla på plan och bygglagen kan man alltså göra om man inte vågar ta tag i de stora och svåra frågorna, nämligen hur vi skapar ekonomiska drivkrafter för företag i byggbranschen och fastighetsägare att investera i nya bostäder. Där har vi fortfarande inte hört ett enda förslag från Teres Lindberg och Socialdemokraterna. Jag måste upprepa frågan som Stefan Attefall ställde. Vad är det egentligen som ni vill göra som regeringen inte redan gör? Fortsätter man att läsa Stockholms Handelskammares rapport ser man att det står att det är en sedan decennier missriktad och havererad bostadspolitik som ligger till grund för detta som man kallar för en dysfunktionell bostadsmarknad. Decennier! Nog för att alliansregeringen har suttit länge och gjort mycket nytta, men några decennier har vi inte suttit. Det var tidigare regeringar som Stockholms Handelskammare menade i sin rapport om denna dysfunktionella bostadsmarknad.
Herr talman! Det är intressant att lyssna när Teres Lindberg ska försöka beskriva en socialdemokratisk bostadspolitik, förutom trätan om att Socialdemokraterna under tolv års tid misslyckades med att få till stånd ett tunnelbanepaket och alliansregeringen höll på i sju år för att få ihop det komplicerade avtalet. Det kan man diskutera. Men beskedet att vi inte ska revidera PBL när Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson här i riksdagen har som huvudnummer att, som Ola Johansson påpekade, tillsätta en ny PBL-utredning och lägga ned Bromma flygplats uppfattas inte som socialdemokratisk politik. Det är möjligt att det är socialdemokratisk politik i Stockholms stad, men i riksdagen är det inte det. Men om det nu skulle vara så att vi skulle bygga både på Bromma flygplats och på Bogesundslandet är problemet hur lång tid det tar att få fram detaljplanerna. Det är det som är huvudproblemet. Det är därför kommun efter kommun säger: Vi har hög aktivitet på planarbetet. Ja, nu säger de det, men det tar flera år att få fram planerna därför att vi har en komplicerad planprocess, därför att kommuner har uppemot hundra nationella mål att ta hänsyn till, därför att vi har en övarklagandeordning som skapar möjligheter att driva det här hur långt som helst och därför att vi har en lång rad problem med handläggningstider på olika nivåer. Vi jobbar konkret och praktiskt nu med att förkorta planprocessen. Vi har redan gett mer pengar till länsstyrelserna och mark och miljödomstolarna för att förkorta deras handläggningstider. Länsstyrelserna har vi stenkoll på. De har kraftigt minskat sina handläggningstider, och vi kommer att ligga på dem ännu mer i framtiden. Vi tittar över instansordningen för överklaganden för att under rättssäkra och demokratiska former också ha en effektiv överklagandeprocess i stället för som nu då man kan köra om samma argument i alltför många omgångar. Vi kommer att gå till riksdagen och föreslå enhetliga byggregler. Varför? Jo, därför att vi ska kunna bygga billigare och kunna pressa byggkostnaderna. Ett bra exempel på detta är de kommunala bostadsföretagens gemensamt upphandlade typbostäder - kombohus, som de kallas - som innebär att man för ett fast pris kan avropa ett hus och sätta upp det i olika våningar och tre fyra företag har lagt sina anbud och fått dem godkända. Problemet är de inte får byggas i alla delar av Sverige, därför att det kommer kommunala och tekniska särregler som stoppar den möjligheten. Vi vill skapa enhetliga, tekniska regler i Sverige för att få till stånd bland annat industriell utveckling, utveckla billigt byggande, utveckla nya produktionsmetoder och inte minst främja det som ur klimatsynpunkt kanske är mest intressant, nämligen trähusbyggande. Konkret handlar det om hur man jobbar med de praktiska problemen för att skapa en snabbare och bättre process, bygga enklare, bygga billigare och därmed också skapa bättre förutsättningar att lösa bostadsbristen. Allt tal om att vi måste göra någonting måste leda till hur vi ska göra det. Annars blir det bara pamfletter. Det är det som är problemet med bostadsdebatten. Det är mycket av: Ni borde göra någonting och du borde göra någonting, i stället för att man talar om hur det ska göras. Här har vi en praktisk agenda som vi jobbar med konsekvent. Jag vill påstå att när man utvärderar de här åren när vi nu jobbar med det här kommer man se att det hände oerhört mycket under den här tiden och mycket som kommer att innebära en praktiskt mycket bättre verklighet för många människor. Tyvärr tar det tid innan det slår igenom fullt ut i praktiken, men vi är på rätt väg. Det är bara att fortsätta i ännu högre takt än hittills.

Herr talman! Jag vill börja med att vara tydlig. Jag tycker att vi ska bygga på Bromma flygplats och på Bogesundslandet. Tyvärr är detta inte möjligt, särskilt inte med tanke på den borgerliga politiken. Jag skulle vilja säga att jag faktiskt svarade på frågan. Det är bristen på vilja och politiskt ledarskap som gör att det inte byggs tillräckligt. Jag vet att det går, jag har gjort det själv. Jag har själv suttit med och sett till att leverera det omöjliga. Det är fortfarande effekter av det, inte av de 20 000, utan kringeffekter av att vi skyndade på och plockade fram byggplan på byggplan. Det är de som sätter spaden i jorden i dag, fortfarande. Fila gärna på PBL. Jag har verkligen ingenting emot om man gör den bättre och lättare att hantera. Men det kan ju inte sätta stopp för att det kommer fram fler bostäder. Dagens Stockholmsbarometer är glasklar - byggindustrin minskar kraftigt. Byggindustrin minskar kraftigt i Stockholm, och folk har ingenstans att bo. Sedan hänvisar ministern i sitt svar till att uthyrning av privatbostäder skulle ge fler bostäder. Snälla bostadsministern, ett plus ett är två, inte tre, inte fyra, utan det är två. Vad som behövs är politisk vilja och politiskt ledarskap. Det är dags att visa det.

Herr talman! Vi får höra att det behöver byggas bostäder på Bromma flygplats, att det är vad som krävs och att det ska finnas politisk vilja för att man ska kunna använda sig av plan och bygglagen och de både ekonomiska och skattemässiga villkor som finns i bostadspolitiken i dag för att åstadkomma ökat bostadsbyggande. Den kritiken ska inte riktas mot Stefan Attefall eller mot Oskar Öholm eller mot mig som sitter i civilutskottet och sysslar med bostadspolitik för Alliansens räkning. Den ska ju riktas mot kommunpolitiker. Jag förstår att udden är riktad mot Stadshuset i Stockholm. Men den kan också vara riktad mot Börshuset i Göteborg där en rödgrön majoritet styr och inte levererar bostadsbyggande utan tvingar kranskommunerna, som ofta är borgerligt styrda, att ta hand om det bostadsbyggande som krävs för att utveckla Västsverige. Jag kommer själv från en kommun som heter Kungsbacka som har 77 000 invånare och passerade Skellefteå häromåret i storlek. Vi planerar och bygger 500 bostäder om året därför att vi använder oss av den möjlighet som finns i plan och bygglagen för att ligga tidigt ute i planskedet. Vi använder både de allmännyttiga bostadsföretagen och de privata bostadsföretagen och byggföretagens konkurrens för att få fram bostäder som någorlunda svarar mot det behov som finns i en kommun som växer med 1 500 invånare per år. Det är också verkstad. Rikta därför din uppmaning till Göteborgspolitikerna, kära Teres Lindberg, för där behövs det verkligen. När det sedan gäller Stockholms Handelskammares analys konstaterar man i sin rapport att det är den svarta bostadsmarknaden som är det stora problemet. Den svarta bostadsmarknaden kommer man faktiskt till rätta med bland annat genom att ha en hyressättning som på ett bättre sätt motsvarar värdet på den bostad som man har byggt. Konsekvent motsätter sig socialdemokratiska debattörer en politik som syftar till detta, och konsekvent motsätter de sig andrahandsuthyrning som gör svarta kontrakt vita.
Herr talman! Jag tycker att det är frejdigt av Teres Lindberg att föreslå att vi ska bygga bostäder både på Bromma flygplats och på Bogesundslandet. Det är möjligt att det finns en stark politisk vilja från henne att göra detta, och hon får kanske börja med att övertala sina partikamrater om det. Men jag håller med om att det krävs politiskt engagemang och ledarskap. Jag brukar faktiskt också lyfta fram Stockholm som ett exempel på en kommun som relativt väl har klarat bostadsbyggandet. Jag skulle vilja påstå att det nog är en kombination av de olika majoriteterna som har funnits i Stockholm. Men bostadspolitiken har varit ganska högt på agendan i Stockholm under många år, till skillnad från hur det har varit i andra kommuner som har både blått och rött styre och som inte har haft denna prioritering. Det finns alltså möjlighet att göra mer inom befintliga ramar. På denna punkt delar jag helt Teres Lindbergs uppfattning. Min uppmaning är också att det går att göra mycket. Man bör också förenkla regelverket. Sedan vill jag också upplysa om att byggandet för närvarande faktiskt ökar i Sverige. Vad Handelskammarens undersökning indikerar är att sysselsättningen i byggindustrin minskar. Det är en eftersläpande effekt. Men vi har också sett att byggandet kommer att öka och minska beroende på konjunktureffekter, finanskris och liknande. Men jämfört med omvärlden ångar Sverige på bra. Och jämfört med hur det har varit under finanskrisen är vi på väg åt rätt håll nu. Nu gäller det att få denna utveckling att lägga sig på en trendmässigt och långsiktigt hög nivå, inte genom åtgärder som blåser upp siffrorna ett enskilt år utan som långsiktigt gör att Sveriges bostadsbyggande läggs på en betydligt högre nivå, på normaleuropeisk nivå historiskt sett. Dithän kommer vi om vi fortsätter att reformera regelverket. Det politiska ledarskap som Teres Lindberg efterlyser hoppas jag att hon kommer att visa här i kammaren när hon röstar och när hon jobbar för att genomföra alla de konkreta lagförslag som kommer att läggas på hennes bord. Då får vi se om ledarskapet finns där eller inte.